Herr talman! Jag kommer i mitt inlägg att begränsa mig till de frågor som har med reavinstbeskattningen av aktier att göra. Den senaste tidens ekonomiska utredningar har alla påvisat det betydande kapitalbehov som finns inom svenskt näringsliv. Av den anledningen hade det varit önskvärt att på olika sätt stimulera till sparande i aktier. Vi har ju f. n. bortåt en miljon aktieägare här i Sverige. Olika undersökningar har visat att ytterligare lika många är intresserade av aktier som sparform. Detta positiva intresse borde det finnas all anledning för statsmakterna att ta väl vara på. Det riskvilliga sparandet är den absoluta förutsättningen för ett fortsatt fritt och expanderande näringsliv. Också ur jämlikhetsoch rättvisesynpunkt finns det all anledning att stimulera till en spridning av aktieägandet till nya grupper. Enkla reavinstbestämmelser på en rimlig nivå och förbättrade arbetsvillkor för aktiefonderna skulle tillsammans med olika sparstimulerande åtgärder göra det möjligt för betydligt fler att spara i aktier. Den proposition som vi nu behandlar innehåller en hel del förbättringar också i fråga om aktier — något lägre beskattning vid försäljning av 2—4 års aktier och en vidgad rätt att avräkna reaförlust mot senare års reavinst. Men det främsta intrycket av förslaget är ändå den föreslagna mycket kraftiga skärpningen av reavinstbeskattningen när det gäller litet äldre aktier. I stort sett kan man tala om en fördubbling för de aktier som innehafts mer än fyra år. Vad är då anledningen till denna kraftiga skärpning? Är det så att aktievinstbeskattningen kanske har varit osedvanligt låg i Sverige? Tyvärr är väl förhållandet det rakt motsatta. I ytterst få länder tillämpas såväl en aktievinstbeskattning som en förmögenhetsbeskattning. Här i Sverige finns som bekant bådadera, samtidigt som inkomstbeskattningen ligger på en betydlig högre nivå än i de flesta andra länder. De föreslagna reglerna, som också utskottsmajoriteten ställt sig bakom, skulle innebära att en ny emission ur finansieringssynpunkt blir dubbelt så dyr för svenska företag som för företag i utlandet. Man måste därför i princip erbjuda den svenska aktieägaren dubbelt så mycket i vinst. De föreslagna reglerna kan sålunda medföra att företagen tvingas hålla kurserna uppe genom högre utdelningar än som vore önskvärt ur såväl företagens som samhällets synpunkt. Regeringen har ju också vid flera tillfällen uttalat en önskan om att företagens vinster i största möjliga utsträckning borde hållas kvar inom företagen. Det finns därför all anledning till kraftiga erinringar mot förslaget till skärpt reavinstbeskattning av de litet äldre aktierna. Reavinstkommittén har ju enligt finansministerns direktiv arbetat med sikte på oförändrat skatteuttag då den föreslog att 30 96 av vinsten skulle beskattas vid försäljning efter två års innehav. När nu finansministern höjer till 40 96 motiverar han detta med ”rättviseskäl och fördelningspolitiska skäl” — skäl som tydligen inte förelåg då direktiven skrevs för sex år sedan. Men i direktiven ingick ju också att försöka samordna de skilda reavinstbeskattningssystemen, att söka få fram mer likformiga regler. Har då utvecklingen i fråga om aktievinster varit sådan att en skärpning är nödvändig just för att åstadkomma den önskade likformigheten? Också här blir svaret klart nej. Både de hittills gällande och de föreslagna reavinstskattereglerna för fastigheter innebär att beskattningen tar hänsyn till penningvärdeförsämringen. Aktievinstbeskattningen däremot utgår ju direkt på de nominella vinsterna. Ser vi då på utvecklingen av aktiekurserna under den tid som har gått sedan den eviga vinstbeskattningen för aktier infördes :1966 så kan vi konstatera att de börsnoterade aktierna, inklusive värdestegring, inte avkastat mer än drygt 5 96 per år. Det betyder att aktiekurserna under den här tiden inte ökat ens lika snabbt som inflationen. En värdestegring som inte alls skulle ha beskattats om det varit fråga om fastigheter blir således inte bara föremål för beskattning, utan dessutom föreslås en fördubbling av denna: Vi skall i detta sammanhang hålla i minnet att det naturligtvis är ett betydligt större risktagande vid placering i aktier än i fastigheter.

De hittills gällande reavinstreglerna för aktier har lämnat åtskilligt övrigt att önska. Skatten på en och samma reavinst har kunnat bli hårdare efter fem års innehav än efter fyra års. Förhållandevis små vinster vid försäljning av äldre aktier har fått en betydligt hårdare beskattning än större vinster, osv: Vi tycker därför att det i och för sig är riktigt som det föreslås i propositionen att gå över till ett mer enhetligt system, där viss del av vinsten beskattas.

Att sätta aktier i strykklass i beskattningshänseende förbättrar inte den sneda förmögenhetsfördelningen i vårt land — kanske snarare tvärtom. Men som jag tidigare framhöll kan det skada företagsamheten och kan den vägen försvåra sysselsättningen och leda till långsammare takt när det gäller välståndsutvecklingen. Enligt vår uppfattning bör endast verkliga vinster beskattas i fråga om aktier på samma sätt som gäller för fastigheter. Den enda metod som erbjuds för att åstadkomma detta är att indexreglera också aktievinstbeskattningen. I vår reservation nr 6 begär vi därför att en utredning skall få i uppdrag att undersöka möjligheterna till en sådan indexreglering och att också föreslå den procentsats som skulle tillämpas vid en indexreglering. I avvaktan på en indexreglering motsätter vi oss den skärpning av aktievinstbeskattningen som föreslås, just på grund av dess negativa återverkningar på aktiesparandet och därmed på företagens kapitalförsörjning. Vi föreslår därför att vinstbeskattningen inte skall tas ut efter högre procentsats än 30 96, en procentsats som dock bör sänkas till 20 96 för aktier som innehafts i mer än tio år.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 För att bredda aktiesparandet är det nödvändigt att ha så rättvisa, klara och enkla regler som möjligt. Den hittills gällande regeln att 10 96 av försäljningssumman skall tas upp till beskattning har, som jag tidigare sade, inneburit betydande orättvisor. En fördel har emellertid varit just enkelheten. Tillsammans med schablonavdraget på 500 kr. har reglerna gjort det möjligt att skattefritt sälja ”femårsaktier” för 5 000 kr. varje år. Utgår man från den nya hjälpregeln — att anskaffningskostnaden skall bestämmas till halva försäljningsvärdet — innebär de nya reglerna att äldre aktier endast kan försäljas skattefritt upp till ett värde av högst 2 500 kr. per år. Den socialdemokratiska utskottsmajoriteten avvisar förslagen om en fördubbling av schablonavdraget på 500 kr. som ”omotiverade lättnader i beskattningen”, en uppfattning som inte delas av utskottets borgerliga ledamöter. En fördubbling av 500-kronorsavdraget är motiverat dels med hänsyn till penningvärdets fall sedan 1966 då det infördes, dels för att alltjämt möjliggöra en skattefri försäljning av äldre aktier för 5 000 kr. per år. retag att som ingångsvärde skulle få tas upp hela förmögenhetsvärdet den sista december året innan den nya lagstiftningen skulle träda i kraft. Trots att det övervägande antalet remissinstanser har tillstyrkt detta förslag föreslås i propositionen att endast två tredjedelar av förmögenhetsvärdet skall få tas upp och att det skall räknas på värdet inte den sista december 1975 som för övriga aktier utan den sista december 1974. Utskottet har föreslagit en viss förbättring, nämligen tre fjärdedelar av förmögenhetsvärdet i slutet av 1975. Från moderat håll kan vi emellertid inte se någon rimlig anledning till att gå ifrån kommitténs förslag utan föreslår i reservationen 9 att hela förmögenhetsvärdet den sista december 1975 skall utgöra ingångsvärde för aktier i de icke börsnoterade företagen. Herr talman! Jag har tidigare talat om önskvärdheten av att bredda och popularisera aktieägandet av hänsyn till dels företagens kapitalbehov, dels önskvärdheten av att allt fler får del av de växande tillgångarna i vårt land. Aktiefonderna kan ofta utgöra en bekväm placeringskälla för småsparare som vill ha riskspridning. Gällande regler innebär emellertid att aktier i aktiefonder ofta blir föremål för dubbelbeskattning vid realisering. Först beskattas aktiefonden, om aktier försäljs med vinst. Realiserar sedan andelsinnehavaren sitt innehav i fonden kommer också han att få skatta för vinster som således redan är helt eller delvis beskattade. I andra sammanhang brukar det vara en medveten strävan att undvika dubbelbeskattningseffekter. Denna strävan borde rimligtvis inte vara mindre angelägen när det som här främst är fråga om småsparare. I reservationen 11 föreslår därför vi moderater att aktiefond skall befrias från reavinstbeskattning vid försäljning av aktier som har innehafts mer än två år. Reservationen 12 slutligen tar upp frågan om den latenta skatteskulden. Jag har tidigare velat påvisa att både propositionens och utskottsmajoritetens förslag innebär att produktiva investeringar i aktier missgynnas. Tar man hänsyn till förmögenhetsskatteeffekten är diskrimineringen ännu större eftersom den latenta reavinstskatteskulden i fråga om aktier inte på något vis beaktas vid vare sig förmögenhets-, gåvoeller arvsbeskattning. Redan kapitalskatteberedningen föreslog i sitt slutbetänkande att aktier endast skulle tas upp till 95 96 av sitt aktuella värde vid förmögenhetsbeskattningen. Den fördubbling av aktievinstbeskattningen som nu föreslås för äldre aktier skulle motivera att endast 90 26 av det aktuella värdet togs upp vid beräkning av arvs-, gåvooch förmögenhetsbeskattningen. Utskottet avfärdar problemet med att de nu aktuella ändringarna i reavinstbeskattningen inte kan anses så väsentliga att omedelbara ändringar i detta hänseende är motiverade och hänvisar — som vanligt — till pågående utredning, i detta fall 1972 års skatteutredning.

Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till samtliga de reservationer där herr Magnussons i Borås och mitt namn förekommer.

Herr talman! Avvägningen av skatterna mellan å ena sidan de löpande inkomsterna och å andra sidan de inkomster som uppstår genom avyttring av förmögenhetstillgångar är mycket svår att göra. Det blir heller inte lättare genom den inflationsutveckling som vi haft. För många människor kan det te sig stötande att beskatta en vinst som uppstått bara därigenom att penningvärdet förändrats, och om en ny förmögenhetstillgång skall anskaffas så är den lika dyr som den sålda. Men det kan te sig lika stötande för andra människor att arbetsinkomster och avkastningar av förmögenhetstillgångar beskattas fullt ut, medan de som förvandlar sin avkastning av kapital till kapitalvinster kommer lindrigare undan. Man måste också ha klart för sig när man går att ta ställning till hur realiserad kapitalvinst skall beskattas att hela vårt skattesystem befinner sig i omstöpning och att tre skatteutredningar med vidlyftiga direktiv inom de närmaste åren kommer att framlägga förslag som med säkerhet också kommer att få återverkningar på realisationsvinstbeskattningen. Mot denna bakgrund, och mot bakgrunden av att realisationsvinstbeskattningen i sina huvuddrag inte ens är tio år gammal, har skatteutskottet funnit propositionen väl avvägd mellan de motstridiga intressen som jag tidigare nämnde. Det finns i skatteutskottet en bred majoritet för propositionens grundförslag, och de ändringar som föreslås efter en uppgörelse i skatteutskottet kan i enskilda fall vara betydelsefulla. Men det förändrar inte vad jag sagt om att propositionens huvudlinjer i stort tillstyrkts av utskottet. Endast på en punkt har utskottet inte kunnat samla en bred majoritet, och det gäller hur stort fribelopp som bör finnas vid beskattning av aktievinster. Utskottet har som så många gånger förr haft att ta ställning till om lagstiftningen skall göras retroaktiv eller ej. Jag vill då än en gång deklarera att jag är emot retroaktiv lagstiftning, även i de fall då denna retroaktiva lagstiftning innebär skattelättnader. På den senare punkten är dock inte utskottet så enigt som när det gäller att ta avstånd från skärpande retroaktiv lagstiftning. Utskottsmajoriteten har många gånger också gett uttryck för tankarna att om man upptäckt felaktigheter som lett till opåkallade skattelättnader av stort format, eller om risker finns för opåkallade transaktioner för att undgå skatt sedan ett skatteförslag blivit känt, så har man inte dragit sig för att sätta ett lagförslag i kraft sedan man genom kommuniké från ansvarigt håll upplyst om att man tänkt göra så. Flera exempel på att så har skett kan åberopas. I det nu aktuella fallet utgår man från ett datum strax efter det propositionen hamnat på riksdagens bord. Alla som gjort affärer efter den dagen bör alltså ha haft klart för sig att det fanns stora utsikter att riksdagen skulle besluta sig för ett ikraftträdande den 1 april. Mot den bakgrunden finns det alltså inget skäl att bifalla motioner eller reservationer som kräver ett ikraftträdande vid senare tidpunkt. Utskottet delar departementschefens uppfattning att man inte vid dagarna för själva ikraftträdandet bör öppna möjligheter för manipulerande med försäljningsdatum så att den skattskyldige själv därmed skulle avgöra sin skatt. Dessutom föreligger större risker för antidateringar ju närmare ikraftträdandet ligger försäljningstillfället. Det skall också tilläggas att det finns transaktioner som gjorts efter den 1 april med de aviserade nya reglerna och som skulle medföra en avsevärd skattehöjning om de gamla reglerna skulle få gälla. Vad jag avser är försäljning av aktier som innehafts kort tid, varvid i vissa fall de gamla reglerna är avsevärt hårdare än de nya. Om exempelvis uppsamlade vinstmedel förvandlats till aktier de senaste åren kan den effekten uppstå. Den som gjort affärer efter den första april måste, som jag ser det, ändå kunna förlita sig på att regeringen eller andra som har till uppgift att framlägga förslag menar allvar när de säger att ikraftträdandet är tänkt att ske före den tid då författningen hunnit komma ut. Med det sagda ber att jag alltså att få yrka bifall till förslaget om ikraftträdande den 1 april. Innan jag går in på olika detaljer i utskottsbetänkandet vill jag ta upp ett par principiella huvudfrågor. Den ena gäller om 100 96 av en framräknad inflationsbefriad vinst skall beskattas eller någon annan del därav. Den andra principiella frågan gäller om reavinstbeskattningen skall utökas att gälla även andra förmögenhetstillgångar än fastigheter, aktier och korttidsägt lösöre. é I fråga om vilken del av den framräknade vinsten som skall beskattas har utskottsmajoriteten funnit det befogat att skärpa dagens regler så att 100 96 av den framräknade vinsten beskattas då det gäller fastigheter. I princip vill man ha samma höjd på beskattningen av aktierna, men då indexuppräkning anses omöjlig att genomföra tillstyrker man en konstruktion av aktievinstbeskattningen som ger ungefär motsvarande utfall. När utskottet inte vill genomföra exakt samma regler för aktier som för fastigheter, beror det till en del på tekniska svårigheter men framför allt på att normala rörelsevinster då skulle kunna undgå att drabbas av skatt på avkastningen efter nominell metod och i stället beräknas enligt en inflationsskyddad metod. Men i princip blir alltså skatten på kapitalvinst av aktier och skatten på fastighetsvinster någorlunda likvärdiga. Utskottet anser således att det är en rimlig avvägning när kapitalvinster beskattas på samma sätt som andra inkomster men att man vid byte av kapitaltillgång inte bör drabbas av skatt som uppstått på grund av inflationen. Beträffande den andra principfrågan om utökning av realisationsvinstbeskattningen till att omfatta även långtidsinnehav av dyrbart lösöre, antikviteter, konst och diverse samlarobjekt vill utskottet även nu uttala att det delar motionärernas principiella inställning till frågan men att utskottet nu liksom tidigare givit upp inför de praktiska problemen, vilket ju även finansministern gjort. Till allt vad jag tidigare anfört skulle jag vilja tillägga att sedan man nu fått utökad uppskovsmöjlighet i sex år med kvittning av reaförlust har det inte blivit lättare att ta med de här sakerna i reavinstbeskattningen. Jag har en bestämd känsla av att det bara skulle bli de riktigt ärliga som skulle betala någon reavinstskatt, medan alla som ville komma undan skulle lyckas med det. Ett sådant utslag av skattesystemet vill säkert ingen av oss ha. Med den sucken anser sig utskottet inte kunna tillmötesgå motionärerna. Utskottet tror heller inte att man med en sådan åtgärd skulle kunna begränsa lusten att placera pengar i mer eller mindre konstiga förmögenhetstillgångar, detta på grund av den långa avdragstiden för förluster som skulle göra sådana placeringar relativt riskfria. Låt mig så gå in på några detaljer om vilka utskottet inte är enigt. När man tar ställning till vissa skärpningar i beskattningen för villor och andra fastigheter måste man också ta med i beräkningen de nya uppskovsregler som genomförs vid förvärv av ersättningsfastigheter. Sammantaget är effekterna alltså av begränsad karaktär. Däremot sker vissa omändringar som ur fördelningspolitiskt perspektiv ter sig berättigade. Utskottsmajoriteten hälsar med tillfredsställelse framflyttningen av den tänkbara starttiden för inkomstberäkningen från 1914 till 1952. I fråga om indexberäkningen spelar detta ingen roll, då 150 96 av taxeringsvärdet 1952 i huvudsak motsvarar den indexberäkning som annars skulle ha tillämpats. Däremot innebär det en skärpning så till vida att 3 000-kronorspåslaget för varje innehavsår inte får räknas för år före 1952. Men för de flesta av oss har väl detta påslag tillbaka i tiden i helt andra prislägen numera tett sig tämligen omotiverat, och det har inneburit att mycket stora vinster vid försäljning av gamla hus blivit helt skattefria. 3 000-kronorspåslaget var ju till en del motiverat med att smärre reparationer som man inte får avdrag för skulle kompenseras, men ju längre bort man kommer från den aktuella tiden, desto mera omotiverat ter det sig att ha det kvar. Ett av skälen för påslagets införande var att små normala vinster också skulle undgå beskattning, men också det skälet minskar i styrka ju längre bort vi kommer från 1914 och nya år läggs till från modern tid i stället. Utskottet förutsätter också att gjorda förbättringar före 1952 slagit igenom i ett högre taxeringsvärde. För att belysa hur förmånligt skattetrycket fortfarande är kan anföras att en fastighet som 1952 hade ett taxeringsvärde på 40 000 kr. i dag kan säljas för ungefär 250 000 kr. utan att någon skatt uppstår. Utskottet tycker följaktligen inte att förslaget om att ge ytterligare skattelättnader för gamla fastigheter är berättigat. Till detta skall så läggas att om vederbörande fastighetsägare av tvingande skäl måste lämna sin fastighet och anskaffar en ny, så kan alltså uppskov med realisationsvinstskatten ske, om vinsten inte är helt obetydlig. Jag kan för min del inte riktigt förstå att moderaterna i sin reservation talar om skatteskärpningar som inte är acceptabla, när nominella vinster på över 200 000 kr. eller vinster i fast penningvärde på 75 000 kr. fortfarande blir skattefria. Jag tror inte jag är ensam om att tycka att herr Magnussons och fru Troedssons krav på skattefria kapitalinkomster inte heller är acceptabla. Jag övergår så till aktievinstbeskattningen. Enligt dagens regler utgår ju aktievinstbeskattningen som en schablonskatt med 10 96 på försäljningssumman, om det inte kan visas att aktierna under innehavstiden högst haft en prisökning med 5 96. Denna regel har inneburit att den som haft stora vinster på sitt aktieinnehav kommit lindrigare undan än den som haft mindre vinster. Utskottet hälsar därför med tillfredsställelse att man nu får en rejälare beräkning för skatteunderlaget, dvs. verklig vinst. Priset man fått betala för att tekniskt kunna klara en sådan omläggning har varit att man tvingas att använda schablonmässigt beräknade anskaffningsvärden i vissa fall. Detta är givetvis inte alltid bra, men i valet mellan att ha kvar den typ av omsättningsskatt som funnits tidigare och en vinstskatt som nu föreslås anser utskottet att man kunnat acceptera att alternativa schablonmässigt beräknade ingångsvärden har blivit i förmånligaste laget. Någon sänkning av den föreslagna delen av vinsten som skall beskattas vill dock inte utskottet vara med om, och som jag tidigare anfört torde denna väl överenstämma med 100 96 beskattning av indexreglerade fastighetsvinster. Jag har tidigare berört varför utskottet inte velat vara med om indexuppräkning av aktiernas ingångsvärde och de opåkallade skattelättnader som då kunde uppstå. Utskottet har heller inte som skäl för en förmånligare behandling av icke börsnoterade aktier velat acceptera tankegångarna i motioner och reservationen 9 att förmögenhetsvärdena hålls nere på dessa aktier vid förmögenhetsskatteberäkningen. Att som skäl för ytterligare förmåner åberopa att man har extra förmåner förut tycker vi inte har särskild tyngd. Den enda punkt på vilken det finns en samlad borgerlig reservation gäller frågan om det schablonavdrag vid aktieförsäljning som ger skattebefrielse. Utskottsmajoriteten menar att detta avdrag inte har något principiellt berättigande utan endast är till för att ta undan bagatellartade försäljningar från det arbete som en taxering och beskattning innebär. Ur principiell synpunkt är detta grundbelopp felaktigt, och då man om man jämför med andra schablonavdrag som fyller liknande administrativa funktioner, så är 500 kr. fortfarande ett tillräckligt stort belopp, varför utskottsmajoriteten inte vill räkna upp beloppet trots att penningvärdet givetvis ändrats något på de år som bestämmelserna varit i kraft. Beträffande reservationen 10 rörande den dispensmöjlighet som föreligger om befrielse från reavinster då sammanläggningar sker av strukturskäl, så kan jag instämma i reservantens allmänna bedömning att sådana här dispenser är av ondo, men då man inte kan utesluta att det ändå kan finnas något fall då det kan anses vara motiverat, så har utskottsmajoriteten nöjt sig med att understryka, att dispenserna bara får användas på ett ytterst restriktivt sätt. I anledning av kraven på att ge regeringen till känna att man måste på något sätt ta hänsyn till den latenta skatteskulden som åvilar företag och andra vid övrig kapitalbeskattning, så kan inte utskottet instämma i vare sig påståendet att väsentliga skärpningar nu göres i reavinstbeskattningen eller att eventuell realisationsvinst, som kanske aldrig utlöser någon skatt, skall kunna påverka övriga kapitalskatter. Jag skall också svara på ett par frågor av herr Hermansson. Han frågade, på vilket sätt det skulle fördröja utredningsarbetet om den motion som han väckt bifölls. Ja, om man säger åt utredningarna att de konkret måste lösa det och det mycket svårlösta problemet, som icke upptagits i de tidigare direktiven, kan detta naturligtvis fördröja utredningarnas resultat. Varför har utskottet inte på något sätt bemött förslaget att man skulle använda nettoprisindex i stället för konsumentprisindex vid uppräkningen? Ja, motionärerna säger att nettoprisindex lämpar sig bättre därför att det inte inkluderar alla kostnader. Jag skulle kunna säga att utskottet anser att alla kostnader bör räknas med. Därför lämpar sig konsumentprisindex bättre. Då har jag uttryckt mig på samma sätt som motionärerna gjort i sina framställningar. Sedan kan man då fråga sig om det är rättvist att arbetsinkomster skall beskattas lindrigare än kapitalinkomster. Det tycker inte vi. Men som jag sade är det här en svår avvägningsfråga. Om det bara gäller att byta en kapitaltillgång mot en annan och vinst uppstår bara därigenom att penningvärdet förändras, kan man diskutera om det är fråga om en reell vinst eller inte. Den avvägning som gjorts tycker vi är riktig. Men i princip vill vi naturligtvis att arbetsinkomster och kapitalinkomster skall beskattas på exakt samma sätt. Sedan är det en annan sak att det aldrig går att få det exakt likadant, därför att arbetsinkomster alltid tar hänsyn till penningvärdeförändringar; inkomsterna ökar alltså med hänsyn till penningvärdeförändringarna. Jag kanske också något skulle beröra frågan om aktiefonderna. Finansministern har inte i den proposition vi nu har framför oss funnit någon anledning att ändra på skatteförhållandena för aktiefonderna, som möjligen ifrågasatts av skatteutskottet vid något tidigare tillfälle. Utskottet har nu inte funnit skäl för direkta ändringar, och anledningen är att aktiefonderna redan är relativt gynnsamt behandlade. Det är ju ändå så att aktiefondernas utdelningar är avdragsgilla, och om man inte samlar upp vinstmedel som ökar fondernas värde, så uppstår ingen dubbelbeskattning. Om aktiefonderna vore fria från realisationsskatter, skulle placeringar i aktiefonder vara gynnsammare än direkt aktieplacering. Det är ju ändå inte meningen att aktiemarknaden skall förändras på grund av skattereglerna. Jag tror vi kan säga att aktiefonderna i sin nuvarande form inte kan få vara befriade från realisationsvinstbeskattning — då skulle det bli så oerhört mycket mer lockande än inköp av aktier i vanlig form. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Likformighet och neutralitet i beskattningen brukar vara honnörsord i skatteutskottets olika ärenden. Jag antar att herr Wärnberg menar att de bör vara riktlinjer också när det gäller realisationsvinstbeskattningen. Jag tyckte att jag i mitt inlägg ganska väl visade att de föreslagna reglerna skulle innebära att riskvilliga produktiva investeringar i aktier skulle diskrimineras i förhållande till samtliga andra placeringsformer. Det kan väl herr Wärnberg ändå inte betrakta som en tillfredsställande lösning. Jag visade också på att en aktieägare som köpte aktier då den här eviga aktievinstbeskattningen infördes och som sedan kanske har placerat hela avkastningen efter skatt i aktier inte ens har ett aktiekapital som stigit i takt med allmänna vinstnivån. Trots detta skall alltså 40 96 av den nominella vinsten tas upp till beskattning. Det kan väl ändå inte anses vara en rimlig avvägning av beskattningen.
Herr talman! Jag har många gånger tidigare diskuterat den retroaktiva beskattningen med herr Wärnberg. Jag skall inte ge mig in på någon längre debatt. Jag vill bara i all korthet säga att jag näppeligen tycker att det är tillfredsställande att riksdagen nu går att fatta ett beslut om beskattningsformer som skall gälla redan från den 1 april. Herr Wärnberg sade att han förvånar sig över att vi moderater kan tala om skatteskärpningar. När det gäller fastigheterna föreligger en höjning från 75 till 100 96. Längre kan man näppeligen komma i kravet på beskattning.
Herr talman! Kapitalvinster bör beskattas på samma sätt som andra inkomster, säger herr Wärnberg. Det är den princip som i stort sett har accepterats av utskottet. Men när vi från centern kräver att man efter sex år skall återgå till 75-procentsregeln — som innebär att endast 75 "> av vinsten skall beskattas — är det just därför att man skall ha en likvärdig beskattning. Enligt propositionen blir det nämligen en hårdare beskattning ju längre innehavstiden varit, i och med att man lägger samman vinsterna — och dessa beskattas vid ett och samma tillfälle — och på grund av det progressiva skattesystemet därigenom får en hårdare beskattning. Jag anser därför att vårt ställningstagande är det rätta, nämligen att en längre innehavstid inte skall få innebära hårdare beskattning. Herr talman! Man kan alltid diskutera vid vilken tidpunkt en lag skall träda i kraft. Jag är principiellt motståndare till att man gör en lagstiftning retroaktiv, men vi kan samtidigt konstatera att vi gång efter annan är med om att fatta beslut som innebär att en lag träder i kraft i och med att förslaget om den läggs fram. Vi kommer här i riksdagen under kommande vecka att ta ställning till lagförslag som träder i kraft i samband med framläggandet — och 1. o. m. längre tillbaka i tiden. Jag kan nämna investeringsavdraget och egenavgiften. Vi har i dag i skatteutskottet diskuterat ett förslag och enats om att förorda att det läggs förslag till höstriksdagen som också skall gälla — enligt uttalandet — för 1976. Vi har bedömt den här frågan på det sättet att det inte har ställts några yrkanden som i princip frångår tankegångarna i den framlagda propositionen. Därför har vi accepterat att lagens ikraftträdande sätts till den 1 april.
Herr talman! Jag skall ta upp två frågor. Den första frågan gäller retroaktivitet i lagstiftningen. Självfallet bör man undvika spekulationer i samband med lagändringar, men det är lika självklart att innebörden av all lagstiftning skall vara klar då försäljning av fastigheter och aktier sker. Denna princip är så starkt motiverad, att det måste finnas alldeles speciella skäl för att man skall besluta om lagar med tillbakaverkande kraft. Så starka är inte skälen, så betydande är inte ändringarna i nuvarande lagstiftning, så stora är inte riskerna, att det finns anledning frångå den principen och nu ta en lagstiftning som skall verka ett par tre månader tillbaka i tiden. Den andra frågan gäller 3 000-kronorstillägget. Herr Wärnberg sade att det numera ter sig tämligen omotiverat. Ja, då det gäller tidpunkter som ligger 40-50-60 år tillbaka i tiden kan jag dela den uppfattningen. Därför anser jag att det är rimligt att välja ett mer aktuellt år än 1914 som tidigaste år för detta tillägg. Men tillägget är en motiverad och bra metod för att uppnå den målsättning som skatteutskottet självt har sagt sig ha — att ordinära vinster skall gå fria från beskattning. Det är en både motiverad och bra metod för att klara sådana fall som jag berörde i mitt inlägg: En fastighet har inköpts för rätt länge sedan, då till ett ganska lågt pris, och ägaren har gjort en del förbättringar. Fastighetens värde har under de gångna åren väsentligt stigit. — Där är 3 000-kronorstillägget en både motiverad och bra metod — så motiverad och bra att tillägget borde kunna gå litet längre tillbaka i tiden än utskottet förordar.
Herr talman! Det är två grundläggande principer som bör vara bas för den översyn av realisationsvinstbeskattningen som skatteutredningarna skall genomföra. Den första är att i princip hela realisationsvinsten bör vara skattepliktig, den andra att beskattningen av realisationsvinster bör ha minst samma skärpa som beskattningen av arbetsinkomster. Nu sade herr Wärnberg i sin replik till mig att detta var så svårlösta saker att det, om riksdagen antog sådana tilläggsdirektiv, skulle i hög grad fördröja utredningsarbetet. Det märkliga var ju att han samtidigt, liksom f. ö. också senare herr Josefson i Arrie, anslöt sig till den andra av de principer som jag hade anfört. Jag kan inte finna utskottets argumentation på den punkten bärande. Man kan möjligen hävda att principerna på denna punkt är oriktiga, att man inte vill ansluta sig till en vpk-motion eller något sådant men knappast göra gällande, att tilläggsdirektiv av denna art fördröjer ett utredningsarbete som vad beträffar 1972 års skatteutredning ännu över huvud taget icke har påbörjats. Herr Wärnberg hade tagit upp ett annat spörsmål, där jag ställde en fråga till honom, nämligen varför man valde att använda konsumentprisindex i stället för nettoprisindex. Han anförde som sin motivering att alla kostnader borde inräknas. Men, herr Wärnberg, det måste väl då rimligen handla om kostnader som är relevanta när det gäller förändring av en fastighets värde? Andra kostnader skall inte medräknas. I konsumentprisindex ingår en rad kostnader som avser exempelvis en del offentliga nyttigheter och som absolut inte har någon relevans när det gäller utvecklingen av en fastighets värde. Är det, herr Wärnberg, inte en miss av utskottet — liksom det förefaller mig ha varit en sådan inom utredningen, på ett tidigare stadium — att man inte tagit upp den här frågan? Det är nämligen, som framgick av de siffror jag anförde från LO-tidningen, rätt stor skillnad mellan de bägge prisindex som föreligger. Jag anförde siffrorna för värdestegringsvinsterna för småhusbeståndet. Det var på 18 år skillnaden mellan 5 miljarder och 4 miljarder kronor — märk väl per år. Det är alltså mycket betydande belopp som man ger fastighetsägare bara därför att man envisas att räkna med konsumentprisindex.
Herr talman! Herr Magnusson i Borås menar att det är en våldsam skärpning att höja beskattningen från tidigare 75 96 till 100 96. Visst är det en höjning, men man skall ta hänsyn till de nya uppskovsregler som föreslås och som verkar i sänkande riktning, alltså åt klart motsatt håll. Om man väger in alla faktorer är skärpningen mycket måttlig. När det sedan gäller ikraftträdandetiden är det ändå konstigt om riksdagen eller en myndighet efter att ha bestämt att en författning skall träda i kraft en viss dag sedan skulle fatta ett annat beslut, om det inte fanns starka skäl att frångå det ursprungliga. Vad skulle det då i fortsättningen bli för förtroende för regeringens eller en myndighets kungörande av ikraftträdandetider? Ingen skulle längre tro på dem, och det skulle inte fungera som planerat. Dessutom skulle det inte bara bli lättnader, om man flyttade ikraft Nr 140 trädandet till exempelvis den 1 juli. Tvärtom skulle korttidsinnehavare Fredagen den av aktier få betydande skärpningar. Jag skulle tro att man då tvingades 28 maj 1976 göra något slags undantag för dem. Också de har sedan propositionen = Lo en gång framlagts utgått från ett ikraftträdande den 1 april. De skulle Beskattningen av säkerligen reagera på rakt motsatt sätt. ; realisationsvinster, När det sedan gäller frågan om att räkna upp det fasta tillägget med = m.m. 3 000 kr. under ytterligare nio år kan man självfallet ha olika åsikter. Man kan säga att varje fastighetsägare behöver skattefrihet för ytterligare 30 000 kr., vilket är vad detta förslag innebär. Jag säger att en villa vars taxeringsvärde år 1952 var 40 000 kr. kan säljas för ungefär 250 000 kr. utan att det uppstår någon vinst på den. Jag vet inte om det är motiverat att värdet skall vara 280 000 kr., herr Mundebo. Det kan man kanske ha olika åsikter om, men utskottet har ansett att man inte skall ha det. Vad sedan gäller det som herr Hermansson anförde vill jag säga att det inte är så enkelt att man bara föreslår i utskottet att realisationsvinsten skall beskattas i minst samma utsträckning som arbetsinkomster. Bara det är en rätt svår sak att beräkna, om man skall ta hänsyn till att arbetsinkomsterna kanske justeras uppåt på grund av penningvärdets ändring. Dessutom skall man ta med värdet för lösöret, vilket är inte minst viktigt att komma ihåg. Det kan vara ganska besvärligt att komma fram till ett riktigt värde på det också. Vi kan när vi räknar upp de här indextalen också diskutera om vi skall ta med bara de kostnader som berör just fastigheter och icke räkna med den allmänna prisnivån. Det är möjligt att det är en miss, men det kanske inte är någon miss: Vi har hävdat att konsumentprisindex är lika riktigt i det fallet som nettoprisindex.
Herr talman! Herr Wärnberg menar tydligen att om regeringen eller någon myndighet har gått ut och sagt att man avser att en lag skall träda i kraft. vid en viss tidpunkt, så bör riksdagen inte ändra på det, eftersom folk då kan mista förtroendet för den som har sagt det. Ja, det är riktigt att regeringen inte skall gå ut och säga så — då kan regeringen möjligen på den här punkten bevara förtroendet! Beträffande 3 000-kronorstillägget tror jag inte att det alltid skulle behövas ett sådant. Vi har ju konstaterat att det vid många försäljningar inte uppkommer någon reavinsbeskattning, men tillägget kan vara motiverat i sådana fall där inköpspris eller taxeringsvärde varit mycket låga.

Herr talman! Inte är det stora omvälvningar av reaskatten som står för dörren om man skall döma av den stillsamma debatten i går kväll. På en punkt sker ändå en dramatisk förändring jämfört med nuvarande regler, och den gäller rätten till uppskov med skatt. Det är en punkt som blivit alldeles för litet diskuterad. Utredningen, remissorgan och andra har sorgligt försummat att genomlysa de fulla konsekvenserna av de nya uppskovsreglerna. Enligt min mening kan de många uppskoven göra reaskatten till ett läckande såll. Jag talar nu om det centrala fältet villor och jordbruksfastigheter som också är permanentbostäder för de skattskyldiga. Under många år har vi haft en huvudregel för reaskatten. Den säger: Säljer någon sitt bostadshus och gör han tillräckligt stor kapitalvinst skall han skatta för den. Uppskov med skatten kan han bara få vid expropriation och liknande när han mot sin vilja måste göra sig av med huset. Men i dag vill man ställa uppskovsreglerna på huvudet. Utskottet vill att alla som gör kapitalvinster över en viss storlek skall kunna få uppskov med skatten. Från det att rätten till uppskov varit begränsad till rena undantag blir huvudregeln att i princip alla får uppskov. Undantagen från den nya huvudregeln är egentligen bara två. För det första: Har du otur, gör du inte tillräckligt stor kapitalvinst får du skatta med en gång. Är din vinst mindre än 15 000 kr. eller mindre än 10 96 av försäljningspriset får du faktiskt skylla dig själv. Då finns ingen pardon utan skatt betalas i vanlig ordning. För det andra: Ser du inte till att skaffa dig ett annat bostadshus med äganderätt, som kostar minst lika mycket som det gamla huset, får du också skatta. Men här kan du förstås se till att det blir ett glapp i beskattningen på två år. Om du säger att du tänker skaffa dig ett sådant 3 hus kan du i alla fall utnyttja ett par års uppskov. Det nya huset behöver inte vara jämförligt med det du sålde, något som regeringen krävde i sin proposition. Den begränsningen har utskottet nu slopat i sitt förslag. När det gäller avsnittet villor och jordbruksfastigheter som är permanentbostäder för den skattskyldige är det frestande att inte längre tala om regler för reaskatt utan om regler för uppskov med reaskatt. Uppskoven blir det normala i fortsättningen — i varje fall när kapitalvinsterna är någorlunda stora. De nya reglerna ger effekten att ju större kapitalvinsterna är desto vanligare blir det att skatten skjuts upp. Låt mig ta ett konkret exempel på hur de nya reglerna kan slå. År 1971 köpte två personer var sitt hus för 200 000 kr., och förra året sålde de sina hus. Den ene fick 325 000 kr. och den andre 340 000. För att få fram vad som är skattepliktig reavinst får de först dra av försäljningskostnaden, som i detta fall är mäklararvoden på 5 000 kr. Sedan får de dra av ett belopp som tar hänsyn till hur penningvärdet ändrat sig under perioden, och det blir 74 000 kr. Slutligen får de dra av ett fast belopp på 3 000 kr. per år. Sammanlagt får de 94 000 kr. att dra av från värdestegringen på 125 000 resp. 140 000 kr. Kvar blir då en skattepliktig vinst på 31000 kr. i det ena fallet och 46 000 kr. i det andra. Den förstes reavinst ligger strax under 10 96 av försäljningspriset. Därför kan den personen inte få uppskov. Har han 60 26 marginalskatt betalar han 18 600 kr. i skatt och behåller 12 400 kr. i ren kapitalvinst — i och för sig inte så dåligt, eftersom många människor inte får kapitalvinster alls. Men vad skall man säga om den andre personens vinst? Han gör efter skatt en ren kapitalvinst på 18 400 kr , nästan 50 96 mer än den förste. Men inte nog med det. Med de nya uppskovsreglerna kan han öka sin ekonomiska vinst ännu mer. Under förutsättning att han som bostad köper en annan villa som kostar minst lika mycket som den han sålde, får han ”räntefritt låna” 27 6000 kr., dvs. den summa han är skyldig samhället i skatt. Så länge han behåller det nya huset slipper han betala de pengarna. Han kan t.o.m. behålla de 27 600 kr. om han gör flera köp efter varandra, under förutsättning att den uträknade reavinsten vid varje försäljning är större än 15 000 kr. och minst 10 26 av försäljningssumman. På det sättet kan han få uppskov under resten av sitt liv. Enligt en uppgift som jag fått skall det också finnas möjligheter att vid arvskifte krångla sig bort från detta, men det tänker jag inte gå in på nu. Uppskovsrätten kan alltså bli en stor ekonomisk förmån för en del personer, inte minst med tanke på att reglerna vid försäljning av villor och jordbruk är utformade så att normala vinster går skattefria. Eftersom det nu är så, att det ekonomiska värdet av ett uppskov kan vara tiotusentals kronor — det kan vara 50 000 kr., i något fall kanske mera —- kommer också skattereglerna att styra valet av boendeform. I många fall blir det närmast uteslutet att man väljer en ersättningsvilla med bostadsrätt eller hyresrätt. Nu förnekar jag inte ögonblick att samhället kan behöva hjälpa människor att skaffa en ny likvärdig bostad. Det kan gälla sådana som är sjuka eller sådana som får flytta därför att arbetsmarknaden är svår. Men hur hjälper man den gruppen människor bäst? Är det verkligen genom att utfärda ett slags allmän amnesti och göra uppskovet till en allmän rättighet när det gäller villor och jordbruksfastigheter? Blir det inte både bättre och billigare, om man ger flyttningsbidrag och försöker att på den vägen hjälpa dessa människor? Det finns ju många som flyttar inom samma kommun, många som säljer frivilligt av mer affärsbetonade skäl och många som flyttar från en vanlig villa till en lyxvilla. I de fallen finns inte sociala skäl för ett uppskov. Tvärtom är en risk med den allmänna uppskovsrätten att försäljningspriserna pressas upp. Hade personen i mitt exempel med 31 000 kr. i skattepliktig reavinst lyckats få ytterligare 1000 kr. för sin villa när han sålde den, skulle han ha fått behålla ca 19 000 kr. in i en obestämd framtid. Värdet av ytterligare 1000 kr. högre försäljningspris kan för honom vara en ren förtjänst på 10000 kr., kanske mera. Syftet med förslaget om utvidgat uppskov är gott, men resultatet är inte lika gott. Det finns framför allt fem skäl till det. För det första blir det ett dyrbart sätt för samhället att hjälpa, eftersom stora grupper kommer att få pengar utan att de behöver ett socialt stöd. Rätten till uppskov beror på hur stor kapitalvinst man har, inte på hur stort behov man har. För det andra blir stödet inte effektivt. Uppskovet är ju inte till minsta hjälp för dem som saknar kapitalvinster eller för dem som bara har begränsade vinster. För det tredje har förslaget orimliga tröskeleffekter. Och för det fjärde kan uppskovsmöjligheten leda till en press uppåt på försäljningspriserna. Det kan stimulera den spekulation som propositionen i övrigt försöker motverka. Nu kommer det att bli oerhört viktigt för folk att i fortsättninen söka ta ut så stor kapitalvinst att de får uppskov med skatten. Ekonomiskt sett betyder det oerhört mycket att komma över den gränsen. För det femte bygger man i skattereglerna in en faktor som starkt kommer att styra valet av boendeform. För dem som får uppskov blir det närmast uteslutet att skaffa sig ersättningsvilla med bostadsrätt eller hyresrätt. Nu är utskottet berett att ompröva de här reglerna längre fram. Det är bra. Den omprövningen bör då enligt min mening ta sikte på att uppskovsrätten skall vara behovsprövad och att man i särskilda fall kan använda flyttningsbidrag och flyttningslån eller andra åtgärder av den typen. När jag ändå håller på att klaga här — jag har tyvärr inte tid att gå in på de många positiva förslagen — vill jag ta upp det förhållandet, att konst och liknande värden går fria från skatt trots att vi där nu har en kapitalspekulation utan tidigare motstycke. I stort sett är alla överens om att detta är principiellt fel, men det finns olika uppfattningar om de tekniska möjligheterna att komma fram till en fungerande lagstiftning. Därför hemställer jag att riksdagen med anledning av motionerna 2447 och 1038 hos regeringen begär utredning om beskattning av konst, smycken o. d.

Herr talman! Som ledamot i reavinstskattekommittén vill jag gärna uttrycka min tillfredsställelse över att finansministern nu har lagt fram ett förslag om ändrade regler för beskattning av realisationsvinster. Finansministern har på några punkter frångått kommitténs förslag, och detta är i de flesta fall, det vill jag säga, till fördel för förslaget. Vårt förslag har alltså blivit förbättrat enligt min åsikt, beroende på de skärpningar som finansministern gjort i propositionen. Nu är det, som här tidigare har sagts och som finansministern själv framhåller i propositionen, så att våra direktiv gällde en teknisk översyn av den nuvarande lagstiftningen. Huvudsyftet för vår del var enligt direktiven att inom ramen för ett i stort sett oförändrat skatteuttag göra systemen med reavinstbeskattning så lika som möjligt. Våra direktiv gav alltså inte utrymme för att i nämnvärd grad skärpa beskattningen. På en punkt vill vi emellertid ha en skärpning. Och det var den herr Bergqvist nyss snuddade vid. Det gäller den i tiden obegränsade reavinstbeskattningen av konst, antikviteter, frimärken m.m. Där har emellertid finansministern inte ansett sig kunna följa vårt förslag och lägga det till grund för en lagstiftning. Som framhålls i betänkandet kan det naturligtvis finnas olika skäl till att man förvärvar tillgångar av detta slag. Man kan förvärva dem av samlarintresse. Det kan vara fråga om en ren penningplacering. Det kan röra sig om vackra och nyttiga ting som man vill ha för privat bruk och som man då tillför sitt vanliga bohag. En sak har dessa tillgångar emellertid gemensam, nämligen att de inte är underkastade någon kontinuerlig värdeminskning. Tvärtom är det väl så, att dessa tillgångar som regel stiger kraftigt i värde, vilket gör att många människor i rent spekulativt syfte lägger sig till med betydande ekonomiska tillgångar på det här sättet. Genom motioner i riksdagen och genom remissyttranden från olika håll har det framförts krav på en skärpning av gällande realisationsvinstregler för den här typen av tillgångar. Man kan säga att det är rättviseskäl, frågan om skatteförmåga och även fördelningspolitiska motiv som ligger bakom dessa krav. Det kan också verka snedvridande på folks investeringar om aktier och fastigheter är underkastade en i tiden obegränsad reavinstbeskattning men inte dessa tillgångar av minst lika bestående värde. Flera tunga remissinstanser, bl.a. bankinspektionen och Kooperativa förbundet, har tillstyrkt förslaget om beskattning av sådant här lösöre. I yttrandena påpekas bl.a. att den föreslagna beskattningen är angelägen för att motverka den från samhällsekonomisk synpunkt skadliga tendensen att placera pengar i konst, antikviteter o. d. Som vi framhållit i motionen 1975/76:2447 har vi i vårt land den senaste tiden fått uppleva ett rent inflationistiskt utbud av både inhemskt och utländskt präglade medaljer bl.a. I samband med dessa affärer utlovas det många gånger att köp av sådana ting är en säker och riskfri penningplacering. Liknande resonemang och propaganda möter man då det gäller utbud av diamanter, ädelstenar, äkta mattor osv. Man kan dessutom utan vidare konstatera att köp av sådana här spekulationsobjekt innebär en mycket improduktiv kapitalplacering. Och det måste man beklaga från flera synpunkter, inte minst då vi vet att bl.a. vårt näringsliv är i stort behov av friskt kapital för att klara sina investeringar och trygga sysselsättningen i landet. För min del tycker jag att det är samhällsekonomiskt oförsvarbart att spekulation av det här slaget lämnas i det närmaste helt obeaktad från beskattningssynpunkt. De människor som väljer att sätta in sitt kapital och sina pengar på bank får — om beloppen är tillräckligt stora — betala såväl förmögenhetsskatt som skatt på sina ränteinkomster, samtidigt som de hjälper till att finansiera investeringar som är av värde för samhället. Det kan man inte säga beträffande dessa spekulationsobjekt. Jag är helt medveten om de kontrollsvårigheter som kan vara förknippade med en lagstiftning av det här slaget. Men vi får inte ge upp inför dessa svårigheter, och de bör enligt min mening inte ses som något avgörande hinder för att införa en beskattning av sådana här tillgångar. Skatteutskottet säger i motiveringen för avslag på motionen 2447 att det förutsätter att frågan tas upp på nytt inom 1972 års skatteutredning eller i samband med ställningstagandet till utredningens förslag. Jag vill gärna säga att jag har fullt förtroende för 1972 års skatteutredning och för regeringens intresse att om möjligt göra någonting åt detta. Å andra sidan vet vi att 1972 års skatteutredning har en hel del andra problem att syssla med. Det viktigaste är emellertid inte hur denna fråga löses.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
Herr talman! Jag är självfallet helt medveten om att mitt inlägg kommer litet grand som jästen efter degen in i ugnen. Debatten ägde ju rum i natt, och då borde jag kanske rätteligen gått in i den. Men det är ett par inlägg här i dag som gör att jag ändå i allra största korthet vill ge ett par kommentarer. Jag vill först säga någonting med anledning av herr Bergqvists klagan — han rubricerar ju själv sitt inlägg på det sättet —- i frågan om uppskovet med skatten. Det kan tyckas som om detta är en alldeles speciell, anmärkningsvärd eftergift, när det nu inte behöver vara expropriationsfall och liknande omständigheter som föranleder möjligheten till ett uppskov utan uppskovet blir av mera obligatorisk karaktär under förutsättning att vederbörande, om han är jordbrukare, skaffar sig en ny gård inom tre år, och om han är villaägare skaffar sig en ny villa inom två år och mantalsskrivs på den nya fastigheten. Att regeringen emellertid kom fram till detta förslag hade vissa skäl. Jag erkänner gärna att den mycket omfattande utlokaliseringen av statliga verk har spelat sin roll. Det är ju 5 000-6 000 människor som skall flyttas från Stockholm ut i landsorten. En stor del av dem har varit villaägare och vill gärna fortsätta med att vara detta på det nya stället. De har litet svårt att förstå att de, utöver den motvilja som de inledningsvis har visat gentemot flyttningen, i det läget också skall belastas med en speciell beskattning när de byter bostad — det händer ju ingenting annat. Ett annat fall som jag också har mött i ganska stor omfattning är då en man och en kvinna gifter sig. De vill ha ett eget hem, och de köper många gånger ett relativt billigt och litet hus. Det kan vara tre rum och kök — det är mycket vanligt här kring Stockholm. Så småningom blir de välsignade med ett visst antal barn, och stugan börjar framstå som ganska liten med de anspråk en familj numera har på att barnen skall kunna läsa sina läxor i något så när fredad omgivning och dessutom kanske kunna skiljas åt med hänsyn till kön. Då behöver de köpa ett större hus. De tjänar inga pengar på att bli av med sitt gamla hus och köpa ett större hus; de sätter sig i större skuld när familjens utveckling ger dem anledning att göra detta husbyte. — De får också lika svårt att begripa att de i den situationen skall betala en specifik skatt, och jag tycker att de har anledning att känna sig tveksamma och fundersamma på den punkten. Med dessa åtgärder beträffande uppskov löser man en del problem, och jag tror inte att det finns någon annan väg att lösa dem. Tanken att staten med något slags social prövning skulle sprätta ut flyttningsbidrag till människor som inte ens är statsanställda utan arbetar i det privata näringslivet, den skulle jag livligt rekommendera att man icke funderar på. Jag ser ingen möjlighet att komma fram den vägen. Den andra frågan som jag vill göra en kommentar till gäller beskattningen av den lösa egendomen. Denna egendom har här rubricerats som konst och antikviteter, och jag kan lägga till frimärken och slika ting. Jag har tagit emot två utredningsbetänkanden som har sysslat med detta. En utredning för fem sex år sedan kom fram till att man skulle bibehålla det nuvarande systemet. Nu är det ju i princip på det sättet att om man säljer inom en femårsperiod skall man skatta för vinsten; om man säljer efter femårsperioden slipper man detta. Den här första utredningen, som hade parlamentarisk sammansättning, kom fram till — visserligen med en reservation — att det inte var möjligt att permanent beskatta detta slag av försäljningar. Den andra utredningen har föreslagit att man skall beskatta sådana här försäljningar. Under den remissbehandling som föregått regeringens förslag har man praktiskt taget undantagslöst avrått från en permanent beskattning vid försäljning av konst, antikviteter och frimärken. Skälet har varit kontrollsvårigheterna, och jag är beredd att säga att det är, som jag ser det nu, ett tillräckligt starkt skäl. Herr Hermansson hade den kanske i och för sig rätt närliggande logiska uppfattningen att kan man beskatta sådant här under de fem första åren bör man ju kunna ha en evig beskattning vid försäljningen av dessa föremål. Jag måste nog tyvärr erkänna att den beskattning vi har under de första fem åren är långt ifrån effektiv. Man kunde säga: Nå, ta bort den då, när den inte är effektiv. Jag har inte velat göra det heller. Men talar jag om att staten får in ett par miljoner om året på den här verksamheten, så tror jag det är ett ganska riktigt konstaterande. Och ju längre man drar ut det i tiden, desto svårare blir kontrollen. Ett slags inventarieinspektion i hem för att undersöka i vilken utsträckning man har realiserat sin eventuella konstsamling eller något liknande är det ju helt orimligt att tänka sig. Jag måste alltså bekänna att den nuvarande beskattningen inom fem år är långt ifrån effektiv, och man kommer att flyta ut i ett förhållande som inte är hälsosamt i fråga om respekten för lagstiftningen, om man gör beskattningen permanent. Så ser jag i dag på det hela. Men jag har lagt märke till att utskottet för sin del sagt att det är ju inget som hindrar att 1972 års skatteutredning tar sig en ny funderare på detta. Det blir i så fall den tredje utredningen som funderar på förslaget, och självfallet må utredningen göra det. Herr Hermansson sitter med i den utredningen och får där möjligheter att argumentera. Det finns inga begränsningar direktivmässigt eller annorledes för utredningen härvidlag, utan den kan mycket väl ta itu även med denna fråga. Därutöver avstår jag, herr talman, från någon längre argumentering om saker och ting som redan har blivit argumenterade och debatterade här i kammaren så sent som i natt. Jag skulle väl kunna uttala en allmän tillfredsställelse över att utskottet hanterat den här mycket kontroversiella och kinkiga frågan så pass hyggligt i förhållande till propositionen, vilket onekligen har skett. Naturligtvis finns det avvikande meningar i utskottsbetänkandet, dels från herr Magnussons i Borås och fru Troedssons sida, dels från herr Hermanssons sida —- meningar som polariserar frågan, om jag får använda ett märkvärdigt ord. Herr Magnusson i Borås och fru Troedsson tycker att här har man gått fram för hårt — man borde ha varit liberalare. Herr Hermansson tycker att här har man varit alldeles för liberal — man borde ha gått fram hårdare.

Nu är vi ju ett par månader längre fram i tiden. Men det fanns väl en speciell tanke bakom. Låt mig inledningsvis göra den deklarationen, att jag inte gillar retroaktiv lagstiftning, vare sig det gäller skattelagstiftning eller annan lagstiftning. Man bör i alla väsentliga stycken försöka undvika det. Men jag har ett klart minne av hur det var då den eviga realisationsvinstbeskattningen introducerades i slutet på 1960-talet genom beslut i riksdagen 1966 och 1967 och, när det gällde fastigheterna, med tillämpning från den 1 januari 1968. Det fördes den gången en pressdebatt, som talade om vad som skulle hända, och läsarna jagade upp sig. Människor reagerar ju alltid så att de tror att nu kommer det att hända något dramatiskt, och därför skedde det en rad panikförsäljningar när realisationsvinstbeskattningen introducerades. Det var försäljningar som man efter en objektiv bedömning måste säga var tokiga och som säljaren djupt ångrade efteråt, när han kom underfund med att vi ändå hade gått fram med denna beskattningsform på ett ganska rimligt och anständigt sätt. Det fanns anledning tro att något liknande skulle hända även i år. Vi hade ett remissutlåtande från en tung instans, som regeringen inte kunde följa. Det gjordes från regeringsbänken en deklaration om det på ett ganska tidigt stadium, men människor är alltid misstänksamma. Och för att förebygga ett upprepande av vad som hände i slutet på 1960 talet sade jag då i en TV-utfrågning att det är möjligt att denna lagstiftning får göras retroaktiv. Jag sade det uteslutande för att förhindra panikartade försäljningar och affärer — och jag har kritiserats mycket för det. Men så här i efterhand kan jag väl ändå säga, att i och med att man fick den uppfattningen att lagen möjligen skulle bli retroaktiv i större utsträckning än vad regeringen nu har föreslagit, så avhöll man sig från att göra försäljningar som man sedermera skulle ha ångrat djupt. Det kan, menar jag, finnas situationer där det kan vara lämpligt att inte omedelbart säga att nu blir det så eller så. Och detta var just ett sådant fall. Men det utesluter inte att den allmänna framgångslinjen bör vara att retroaktivitet i lagstiftningen bör undvikas. Herr talman! Jag sade att jag bara skulle göra några kommentarer och inte dra upp debatten en gång till.

Jag har själv haft nöjet att ha den tidningens spalter till mitt förfogande för vissa skattepolitiska deklarationer, och de har inte stått i överensstämmelse med Landsorganisationens uppfattning. Men jag har som sagt haft tillgång till tidningens utrymme. Och så får man väl säga även i det här fallet. Det skall ju föras en fri debatt, och LO:s tidning har stått till förfogande för detta. I de grundläggande frågorna har Landsorganisationen haft en annan uppfattning än vad som kommer till uttryck i regeringsförslaget. Det kan vi avläsa i remissen.

Herr talman! Jag tänker inte utfärda några direktiv för vad herr Sträng skall säga i valrörelsen när han behandlar fastighetsfrågor och liknande. Och jag tror att det vore klokt av herr Sträng att iaktta ett liknande förhållningssätt och inte dekretera vad jag skall säga i min födelsestad Bollnäs och andra samhällen där det finns mycket egnahem. Jag kommer där att företräda den uppfattning som vi framfört i vår motion, som jag hoppas att finansministern har läst. Jag har också den uppfattningen att lönearbetare som skaffar sig ett egnahem inte gör det med tanke på att de när de eventuellt avyttrar det skall göra så stor vinst som möjligt och att den vinsten skall vara undandragen från beskattning. Jag tror att det inom arbetarrörelsen finns en annan inställning till dessa skattefrågor än den herr finansministern här gav uttryck för. Det är två problem herr Sträng har kommenterat i dag. I bägge fallen finns det en opposition inom hans eget parti mot det förslag som framlagts i propositionen och som utskottet sedan skickat till kammaren. Det ena problemet gäller utvidgningen av rätten till uppskov. Där har vi i vår motion yrkat avslag på propositionens förslag. Det andra gäller beskattningen av realisationsvinst från avyttringen av lös egendom. På den punkten har herr Bergqvist i dag framlagt ett förslag som motsvarar de bägge socialdemokratiska motioner som väckts. Det står inte i motsättning till den uppfattning som kommit till uttryck i motionen från vänsterpartiet kommunisterna. Vårt förslag är något allmännare, och därför kan man i voteringen mycket väl rösta för bägge förslagen. När det gäller LO:s inställning vill jag erinra om att LO i sitt remissutlåtande har framfört avvikande meningar i förhållande till kommitténs förslag inte bara när det gäller den fråga som finansministern här berörde. LO anser allmänt att nuvarande regler är otillfredsställande och har snedvridande effekter som förstärks av att reglerna för beskattning gör det förmånligt att genom olika transaktioner omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster. Även TCO har framfört kritik mot förslaget. Det är alltså inte bara enskilda skribenter i LO-tidningen som har uttalat kritik, utan de bägge stora löntagarorganisationerna är på avgörande punkter kritiska mot kommitténs och därmed även mot propositionens förslag.
Herr talman! Finansministern säger att de som köper ett nytt hus kanske inte kan förstå varför de skall skatta för den vinst som de har fått på det gamla huset. Jag tror att de, som gör en stor kapitalvinst på det gamla huset, nog kan förstå att det kan vara rimligt att de omedelbart skall skatta för den. Men är det inte troligare att människorna med de nya uppskovsreglerna kommer att ställa frågan om det rättvisa och rimliga? Jag tog ett konkret exempel som inte på något sätt är onormalt. En person har en skattepliktig reavinst på 31 000 kr., en annan person har en skattepliktig reavinst på 46 000 kr. Den senare har haft turen att få ett hus med bättre läge än den förre. Han får alltså uppskov med skatten på den större vinsten. Är det då inte troligt att den som får en vinst på bara 31 000 kr. frågar: Varför skall jag som hade otur få betala 18 600 kr. omedelbart i skatt?
Herr talman! Låt mig bara i all korthet uttrycka min tillfredsställelse över att finansministern i princip helt instämmer i den uppfattning som jag gjorde mig till tolk för i går, nämligen att man inte bör ha en retroaktiv, skärpande skattelagstiftning. I praktiken tillämpar emellertid finansministern inte den principen utan föreslår en retroaktiv lagstiftning i all välmening — för att svenska folket inte skall gå omkring och göra några dåliga affärer. Om finansministern känner sig tillfredsställd med det må det vara honom väl unnat. Det nuvarande styrkeförhållandet i riksdagen gör emellertid att den fråga som vi om en liten stund skall rösta om ingalunda är avgjord i och med att finansdepartementet har lagt fram en proposition, utan det är Sveriges riksdag som till slut avgör frågan. Därför tycker jag att det hade varit bättre om man redan från början hade framlagt ett förslag som inte hade inneburit en retroaktiv lagstiftning.
Herr talman! Jag tog, herr Hermansson, Bollnäs som exempel, eftersom jag var medveten om att herr Hermansson i eminent grad var sakkunnig på det området. Jag utgår från att herr Hermansson under den kommande valrörelsen får en chans att tala i sin hembygd om den här frågan — den bör inte herr Hermansson gå förbi. Skicka då gärna ett TT-referat till mig. Jag skall med stort intresse ta del av det. Om herr Hermansson hade lyssnat på mig hade han kunnat bespara sig inlägget om att man skall skilja på LO och skribenterna i LO. Jag är medveten om att man skall göra det, och jag gjorde det i mitt inlägg. I denna fråga har regeringen och LO kommit på olika linjer. Jag har mycket noggrant läst LO:s remissyttrande, men regeringen kunde inte ställa sig bakom det. Beträffande själva tankegången att all mark vid försäljning övergår i samhällets ägo har jag den bestämda uppfattningen att den inte överensstämmer med den uppfattning som svenska folket håller sig med, även om man utifrån rent teoretiska utgångspunkter kan finna skäl för den uppfattning som LO företräder. Därför har vi i detta fall hamnat i den situationen att våra värderingar och ståndpunkter skiljer sig åt, vilket inte i något avseende stör det goda förhållandet mellan regeringen och LO, herr Hermansson.
Herr talman! Jag lyssnade mycket noggrant på vad finansministern sade. Vad jag ville påpeka med att läsa en stump ur LO:s remissutlåtande var att organisationens kritiska synpunkter inte bara gällde frågan om vem som skall äga marken över huvud taget — där jag delar LO:s mening —- utan utformningen av principerna för reavinstbeskattningen över huvud taget. Det var alltså inte på en enstaka punkt som LO hade en avvikande mening gentemot regeringen, utan kritiken gällde grundläggande principer för beskattningen av realisationsvinst. Vad gäller mitt eventuella valföredrag i Bollnäs med omnejd skall jag gärna skicka inte bara ett TT-refererat till herr finansministern utan hela föredraget i de avsnitt som kan intressera finansministern. Finansministern är också välkommen att lyssna, om det skulle ge mera utbyte. En anmärkning som finansministern gjorde tidigare skulle jag vilja ta upp. Befinner man sig ute på sjön och skall gå igenom en trång passage är det en fördel om man går mitt emellan två skär — då finns det en chans att komma fram. Finansministern överförde den liknelsen på politiken och menade att hans förslag är riktigt, därför att det kritiseras både från höger och vänster. Jag tror inte, herr finansminister, att den parallellen är helt korrekt. Det visar sig nämligen när man tar del av debatten att det också finns kritik mot regeringens förslag såväl inom LO som bland socialdemokratiska ledamöter av den här riksdagen. Om vi återvänder till sjön är det alltså på det sättet att finansministern under sitt kryssande i denna fråga faktiskt har fått en smula grundkänning.
Herr talman! Jag är tacksam för liknelsen från sjömanslivet, där herr Hermansson också är mer sakkunnig än jag. Det där att hålla mitt emellan skären är ingen dålig navigationsteori. Eftersom man får utgå från att den här kammaren ändå är representativ för det folk som har valt ledamöterna i kammaren tycks det ändå vara så att den kurs vi har valt är mest förenlig med hur svenska folket betraktar en så kontroversiell fråga som reavinstbeskattningen.

Herr talman! Även om inresset i kammaren för körkortsfrågor just nu, denna lördagsmorgon, kanske inte är alltför överväldigande så är det — det kan jag, herr talman, försäkra — ett för många människor viktigt reformförslag som vi i dag skall diskutera och besluta om. Körkortsfrågorna intar en central plats i trafiksäkerhetsarbetet, och det är därför naturligt att man under senare år har ägnat dem betydande intresse med ett flertal viktiga reformer som följd. Detta reformarbete har gällt bl.a. behörigheten att föra tyngre fordon och fordonskombinationer, motorcykelbehörigheten, de medicinska lämplighetskraven och körkortsregistreringen. På så sätt har man steg för steg gått igenom körkortsreglerna och anpassat dem till de krav som dagens trafik ställer. Det är därför naturligt att man nu som ett led i detta reformarbete griper sig an ytterligare ett stort avsnitt av körkortslagstiftningen, som i sig innehåller ett betydande antal delfrågor. Sammanfattningsvis rör det sig nu om rätten att få och inneha körkort och formerna för handläggningen av körkortsingripanden. Därvid kommer man inte in på sådana frågor som hör samman med förarnas teoretiska och praktiska färdigheter. Dessa frågor har liksom frågorna om den medicinska lämpligheten redan behandlats. Det nu föreslagna reformarbetet gäller i stället den personliga lämpligheten för körkortsinnehav. I propositionen redovisas de olika delfrågorna utförligt. En genomgående princip i förslagen är att man skall frångå nuvarande tämligen stela schabloner i regler och tillämpning och i stället göra en individuell bedömning som grundas på helhetsbilden av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Regeringen har i propositionen gjort, tycker vi, en balanserad avvägning mellan å ena sidan hänsynen till trafiksäkerheten och å andra sidan hänsynen till den enskilda människans i dag mycket angelägna behov av att vara betrodd med rätten att köra bil. I detta ligger också att man i hög grad beaktat vad som anförts från de instanser som har mångårig praktisk erfarenhet av körkortsoch trafiksäkerhetsfrågorna i olika led. Det är därför inte förvånande att ett enigt trafikutskott har kunnat ställa sig bakom propositionens förslag i dessa delar. Denna enighet är mycket glädjande. Jag vill här endast i korthet nämna några av de viktigaste reform Huvudtanken är, som jag redan nämnt, att man vid den personliga lämplighetsprövningen skall göra en mera individuell bedömning och anlägga ett nyanserat synsätt när man avväger körkortsingripandet. Då det gäller allmän brottslighet får därmed rehabiliteringsaspekten — dvs. intresset av den enskildes återanpassning i samhället — stor betydelse. Detsamma gäller vid bedömningen av nykterhetskravet, där departementschefen dock starkt betonar vikten av att kravet upprätthålls. När det gäller konsekvenserna av trafikbrott understryks att man måste se strängt på sådana förseelser som hastighetsöverträdelser, körning mot rött ljus och underlåtenhet att iaktta stopplikt. I fråga om olovlig körning förordas å andra sidan en mindre restriktiv syn på exempelvis sådana fall då en ung grabb döms för att han har trimmat sin moped. Den nuvarande obligatoriska tvååriga spärrtiden föreslås slopad till förmån för en mera nyanserad bedömning som tar hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. En annan viktig del av förslaget är införandet av bestämda spärrtider vid körkortsåterkallelse i stället för nuvarande minimitider. Genom den föreslagna ändringen kommer den som får sitt körkort återkallat att lättare kunna anpassa sig och slippa den osäkerhet om återkallelsetidens längd som nu försvårar hans planering. Vidare föreslås en halvering av de längsta återkallelsetiderna, vilka i dag t.o.m. kan överstiga två år och har konsekvenser långt utöver vad som är påkallat från trafiksäkerhetssynpunkt. Samtidigt som jag alltså med tillfredsställelse noterar den breda enigheten från alla partiers sida om vilka krav vi i framtiden skall ställa på dem som vill föra körkortspliktigt fordon är det med beklagande som vi reservanter konstaterar att oenighet råder på ett par punkter om formella och handläggningstekniska frågor. Den ena punkten gäller författningsfrågan och den andra vilken domstol — tingsrätt eller länsrätt —- som skall handlägga fall av körkortsingripanden. När det gäller körkortsbestämmelsernas författningsmässiga utformning vill jag understryka att den av regeringen förordade tekniken att på grundval av den fullmakt som regeringen har från riksdagen utfärda bestämmelser i en regeringsförordning har goda skäl för sig. Detta förfaringssätt är detsamma som regeringen har använt och riksdagen har accepterat i flera andra sammanhang, t.ex. när det gällde bilbälteslagstiftningen, ett förfaringssätt som hittills har visat sig innebära endast fördelar med framför allt en större åskådlighet och klarhet som resultat. När man från flera håll har fört fram önskemål om att de för den enskilde och från rättsoch trafiksäkerhetssynpunkt mest betydelsefulla körkortsbestämmelserna bör tas in i en lag, har emellertid vi inte velat motsätta oss en sådan ordning. Även om vi alltså kan instämma med de borgerliga i lagfrågan kan vi reservanter inte acceptera att en lagreglering skall få fördröja det reformarbete som är så angeläget och som berör många människor i deras dagliga gärning. Regeringen har i propositionen utgått från att flertalet reformer skall genomföras utan uppskov. Särskilt angeläget är det att den mera nyanserade och individuellt inriktade bedömningen när det gäller förarurvalet kommer att tillämpas så snart som möjligt. Detsamma gäller förslagen till förkortning av de längsta återkallelsetiderna och införandet av bestämda spärrtider, för att nu nämna några av de viktigaste reformerna. Den författningstekniska bearbetning som en lagreglering kräver tar tid, och man kan med all sannolikhet inte räkna med ett ikraftträdande av en lag förrän den 1 januari 1978. Det är enligt vår mening oacceptabelt att försena reformen på detta sätt. Följden kan bli en oenhetlig praxis bland de tillämpande myndigheterna, när en enig riksdag har bestämt sig för ytterst angelägna reformer men dessa inte genomförs. Man kan inte räkna med att myndigheterna bara skall notera förslagens existens, utan naturligtvis påverkas de av propositionen. En del myndigheter försöker kanske följa förslagen i den mån det är möjligt utan att författningen ändras. Här har man i olika sammanhang uttryckt farhågor för bristande enhetlighet i praxis. Den borgerliga majoritetens förslag är sannerligen inte ägnat att bättra situationen, när man inte kan gå med på att ens övergångsvis, till dess den nya lagen träder i kraft, låta regeringen utfärda en förordning i ämnet. Det är mot denna bakgrund som vi, dvs. socialdemokrater och vpk, i reservationen 1 kräver ”att regeringen — i avvaktan på förslag till körkortslag — övergångsvis och med tillämpning av hittills gällande författningsdelegering bör ha att utfärda föreskrifter i ämnet på grundval av de i propositionen och utskottets betänkande angivna riktlinjerna”. Härigenom kan, herr talman, den mänskligare syn som präglar propositionens förslag till körkortskrav bli inte bara ord på papperet en längre tid framöver — ord som körkortsmyndigheterna bara har att titta på och inte tillämpa — utan praktisk verklighet redan till hösten! Den andra punkten där vi inte har nått enighet inom utskottet gäller som bekant den väsentliga frågan vilken domstol — tingsrätt eller länsrätt — som skall besluta om återkallelse eller varning på grund av trafikbrott eller trafikförseelse. När man skall överväga denna svåra fråga som rymmer så många aspekter är det viktigt att man gör klart för sig sakläget. I propositionen har lämnats en fyllig redogörelse härför med beaktande av de omständigheter som har tillkommit under senare år och som helt har förändrat utgångspunkterna. Det är förvånande att utskottsmajoriteten — utan att ha presenterat något nytt material — i generellt hållna termer har avvisat regeringens förslag. Man har inte en nöjt sig härmed utan t.o.m. preciserat en beställning utan att ha något annat underlag än trafikmålskommitténs betänkande, som föranlett en i hög grad splittrad remissits. Mot bakgrund av det anförda finner jag det, herr talman, angeläget att något uppehålla mig vid propositionens redovisning, som genom grundligheten och be aktandet av annars förbisedda aspekter har övertygat oss reservanter i utskottet.

När det gäller återkallelsefallen på grund av trafikbrott utgör trafiknykterhetsfallen — rattfylleri och rattonykterhet — den största gruppen. Inte mindre än 60-70 96 av samtliga återkallelser sker med åberopande av trafiknykterhetsgrunden. F.n. prövas straffrågan i sådana fall alltid av tingsrätt, men regeringen har i en annan proposition föreslagit att även vissa fall av lindrigare rattonykterhet skall kunna avgöras genom strafföreläggande. Ett snabbt ingripande sker genom att polisen omhändertar körkortet så snart man har tillgång till analysbevis rörande blodundersökning. Därefter vidtar omedelbart länsrättens interimistiska prövning. Medan straffrågan ligger hos tingsrätten kan målet förberedas i körkortsdelen genom att yttranden etc. inhämtas, dvs. man fullständigar personutredningen. Och detta är en synnerligen viktig punkt i trafiknykterhetsfallen, för erfarenhetsmässigt visar det sig att många av rattfylleristerna har alkoholproblem. Genom denna komplettering får man alltså fram material som tingsrätten inte har tillgång till och som är absolut nödvändigt för en samlad bedömning av körkortsfrågan. Det förhåller sig nämligen inte så som utskottsmajoriteten gör gällande i utskottsbetänkandet, att ställningstagandet — när frågan om brottspåföljd prövas — regelmässigt görs på grundval av en ingående personutredning. S. k. personundersökning är på intet sätt regel när rattfyllerimål och andra trafikmål behandlas vid tingsrätt. Därmed faller — för den från trafiksäkerhetssynpunkt viktiga grupp som trafiknykterhetsfallen utgör — ett av de mera väsentliga skälen i utskottsmajoritetens skrivning till förmån för en överflyttning till tingsrätt. När det sedan gäller snabbhetssynpunkterna — en aspekt som utskottsmajoriteten också uppehåller sig vid — kan med den i propositionen förordade ordningen målet vara förberett för slutligt avgörande ett tiotal dagar efter det att domen i straffrågan har vunnit laga kraft. Det kommer alltså inte — och det gäller också körkortsmål som grundas på andra trafikförseelser — att ta månader innan avgörandet kommer. För andra trafikförseelser än trafiknykterhetsbrott och grov vårdslöshet i trafik avgörs straffrågan i det alldeles övervägande antalet fall genom strafföreläggande eller ordningsföreläggande. Här blir således i majoriteten av fall en överflyttning till tingsrätt inte aktuell. Beträffande allmän brottslighet råder det enighet om att länsrätt skall handlägga körkortsfrågan och detsamma gäller vid omhändertagande på grund av berusning. samtidigt dömer i saken. Hur varningsfallen skall behandlas anges inte. Handläggningen av körkortsingripanden mot dem som genom upprepade trafikförseelser har visat sig olämpliga som förare förutsätts däremot ligga kvar hos länsrätt. Vid den genomgång av problematiken som har gjorts i propositionen har lösningar av angivet slag också diskuterats men avvisats med åberopande av tungt vägande argument som utskottsmajoriteten inte har kunnat bemöta. Utskottsmajoritetens förslag kan också belysas med utgångspunkt i statistiska uppgifter. Länsrätten i Stockholms län, som handlägger det största antalet körkortsmål i landet, har tillställt utskottet viss statistik. Det rör sig om 52 slumpvis utvalda fall som gäller annan trafikbrottslighet än trafikonykterhet. I tre av dessa fall har körkortet återkallats på grund av en förseelse som avdömts genom tingsrättens dom. I två av nämnda fall har körkortet omhändertagits och återkallats interimistiskt långt innan tingsrätten har meddelat sin dom. Endast i ett fall har körkortsomhändertagandet kommit efter tingsrättens dom. Övriga 49 fall rör sig antingen om återkallelse efter strafföreläggande eller om varningsfall, också de i det övervägande antalet fall efter strafföreläggande. Den angivna statistiken visar att det inte finns mycket att vinna på en modell av det slag som utskottsmajoriteten vill förorda. I stället får man genom dess förslag en ökad oklarhet. Allmänheten — ja, t.o.m. myndigheterna — får svårt att göra reda för sig i vilka fall körkortsfrågan skall avgöras på det ena eller det andra stället. Och i de fall som hänskjuts till länsrätten kan det därför bli en överraskning för den enskilde att upptäcka att körkortsfrågan inte är avklarad. Ett enhetligt system, där man systematiskt satsar på en upprustning av länsrätterna och ökar snabbheten i handläggningen, är därför enligt vår mening överlägset. Av stor betydelse i sammanhanget är den genomgripande reformering av förvaltningsprocessen som har skett under senare år. Det förtjänar framhållas att det numera finns nämndemän i länsrätterna precis som i tingsrätterna — men med den skillnaden att nämndemännen i länsrätterna har individuell rösträtt och alltså större inflytande än i tingsrätterna. Det finns också möjlighet till muntlig förhandling för den som begär det. De principer om muntlighet och omedelbarhet som utskottsmajoriteten talar om kan tillgodoses inom länsrätterna lika väl som inom tingsrätterna. Det är alltså inte så att ett mål om körkortsingripande av mera kvalificerad art avgörs av en ensam tjänsteman. Länsrätterna är domstolar likvärdiga med de allmänna domstolarna, något som ofta har förbisetts vid den allmänna debatten. Det är alltså med det bakgrundsmaterial som jag nu har beskrivit som socialdemokraterna och vpk i utskottet har kommit fram till att propositionens förslag är välgrundade.

Detta måste emellertid ske genom en förutsättningslös utredning, där man beaktar alla aspekter på frågan. I detta sammanhang kan samordningsfrågorna bedömas i hela deras vidd, och därvid kan man också särskilt beakta det viktiga intresset av att motverka onykterheten i trafiken. Trafikonykterhetsfallen spelar ju som jag tidigare nämnde en avsevärd roll bland körkortsåterkallelserna. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 till trafikutskottets bettänkande 1975/76:28.

Herr talman! Det intryck jag fick vid den första påläsningen av regeringens proposition angående körkortsfrågorna var, att många betydande reformer på detta område föreslogs i propositionen. Propositionen tar upp en hel rad frågor som alla har sin betydelse för helhetsbilden, bl.a. frågorna om personliga lämplighetskrav, lämplighetsutredning, återkallelsetider, ett pricksystem och handläggningen av körkortsingripanden. Den uppfattning som jag då fick och som jag hela tiden under utskottsbehandlingen bibehållit var att de åtgärder som föreslogs i alla de här frågorna tillsammans utgjorde ett framsteg på området som måste hälsas med tillfredsställelse. Särskilt skall det nämnas att det när det kraven på bilförarna i personligt hänseende föreslås en mera inell och nyanserad bedömning.

Trafikmålskommittén hade ju också gjort statistiska undersökningar av sambandet mellan allmän brottslighet och trafikbrottslighet och inte ansett sig kunna finna stöd för den citerade tesen. Kommittén föreslog därför att allmän brottslighet skulle slopas som urvalsgrund. Detta kommitténs förslag utsattes dock för en kraftig kritik av olika remissinstanser. Statistiska centralbyrån m.fl. ansåg att undersökningarna inte möjliggjorde några slutsatser. En del remissinstanser biträdde dock kommitténs linje, medan andra i stort vill behålla de regler som gäller i dag. I propositionen har nu gjorts en avvägning med stöd i de synpunkter som förts fram. Det sägs alltså att körkort bör vägras endast vid kvalificerad brottslighet, alltså sådan som har bedrivits yrkesmässigt eller varit särskilt grov, långvarig eller hänsynslös eller där det är fråga om återfall i allvarlig brottslighet m.m. Vidare har här gjorts ett viktigt understrykande. Det sägs nämligen att vad som särskilt skall beaktas är körkortets betydelse för den enskildes återanpassning. Sådana som dömts till villkorlig dom eller kortare fängelsestraff skall tydligen kunna få behålla körkortet. En annan sak som jag uppfattat positivt är att den nuvarande automatiska tvåårsspärren efter olovlig körning föreslås slopad. Herr Lindahl har här nämnt ett typiskt exempel. Det skulle innebära att den som trimmat sin moped inte som nu skall vägras körkort under ett par års tid om han i övrigt uppfyller lämplighetskraven. Beträffande nykterhetskravet — som är ett väsentligt moment i lämplighetsprövningen, det skall inte förnekas — har man i dag också en presumtionsregel beträffande fylleriförseelse som säger att körkort normalt inte kan fås förrän två år efter förseelsen. Även i den frågan hade trafikmålskommittén gjort en statistisk undersökning om sambandet fylleri — lämplighet och inte funnit något egentligt samband. Kommittén föreslog att regeln skulle tas bort och ville t.o.m. att alkoholmissbrukare skulle få körkort i vissa fall. Remissinstanserna var emellertid också i det här fallet kritiska, och t.ex. trafiksäkerhetsverket framhöll att problemet alkohol-trafik är en av de allvarligaste trafiksäkerhetsfrågorna. Det var en rätt allmän uppfattning att nuvarande krav på nyktert levnadssätt bör behållas. I fråga om tvåårsregeln rådde det dock allmän enighet om att den borde tas bort, under förutsättning att kraven på utredning av vederbörandes förhållanden inte eftersätts. Vad jag nu har uppfattat som positivt i propositionens behandling av detta är att samtidigt som man ser allvarligt på onykterheten i trafik så sägs det klart ut att man inte kan bygga sitt ställningstagande i körkortsfrågan i det enskilda fallet på t.ex. en isolerad berusning. Ett omhändertagande på grund av berusning bör leda till undersökning, givetvis, men vederbörande har ändå chansen att få behålla sitt körkort. För att fortsätta uppräknandet av tilltalande förslag i propositionen vill jag peka på det som gäller själva lämplighetsutredningen, som inte längre skall innefatta ett omdöme om vederbörandes lämplighet. Avgörandet härvidlag tillkommer körkortsmyndigheten, och polisens medverkan begränsas till att gälla inhämtande av underlaget för bedömningen. För att sedan gå tillbaka till det här med annan trafikbrottslighet instämmer jag helt med propositionen när den framhåller att man bör se allvarligt på sådana förseelser som innebär att särskilt viktiga trafikregler åsidosätts. Som exempel nämns brott mot stopplikt, körning mot rött ljus och grövre hastighetsöverträdelser och i sådana fall förordas ju en skärpning av bestämmelserna. I fråga om återkallelsetiderna föreslås att nuvarande återkallelser på obestämd tid ersätts av sådana på bestämd tid, angivna direkt i beslutet. Detta svarar mot ett önskemål som man har tryckt särskilt starkt på i den allmänna debatten. Detta att den som i dag får körkortet återkallat inte kan få något bestämt besked om den verkliga återkallelsetiden har naturligtvis drabbat många som både i sitt arbete eller på annat sätt varit starkt beroende av körkortsinnehavet. Även den som söker körkort första gången men som får avslag skall nu kunna få ett besked om för hur lång tid en förseelse utestänger honom från rätten till körkort. Återkallelsetiderna nyanseras också men i stort föreslås en halvering av de längsta i dag tillämpade spärrtiderna. Ytterligare en sak bör kanske nämnas i det här sammanhanget. Det s.k. varningsinstitutet föreslås reformerat så att det kan utnyttjas effektivare, bl.a. genom att varningen i förebyggande syfte sätts in på ett tidigare stadium än f. n. Även införandet av ett pricksystem övervägs. Ett sådant system skulle innebära att körkortsinnehavaren vid förseelser åsätts prickar enligt en graderad skala som vägledning för åtgärder mot honom. Tanken är väl då den att när en körkortsinnehavare samlat på sig ett visst antal prickar det kan bli aktuellt att överväga om den samlade prickbelastningen bör föranleda varning eller körkortsåterkallelse. För min del tycker jag att detta verkar vara en förnuftig linje — att inte ta till så drastiska åtgärder som körkortsingripanden men att vederbörande syndare görs medveten om att detta ändå kan bli den slutliga konsekvensen om han fortsätter så att säga i samma stil. Men det här skall ju diskuteras vidare i en särskild utredning och vi får väl se vad denna kommer fram till. Ja, herr talman, det här var ju bara rosor och för ovanlighetens skull uteslutande positiva omdömen om en proposition. Jag vill understryka vad jag sade inledningsvis att mitt och vpk-gruppens intryck av propositionen är övervägande positivt. Det har väl också varit utskottets eniga uppfattning om den här delen av propositionen. I de här frågorna har vi inte skilt oss. Men jag har ändå velat ge min syn på de förslag som ställs beträffande t.ex. förarurvalet och de andra frågor som nämnts eftersom de starkt bidragit till min uppslutning kring propositionen. Det som har vållat debatt i utskottet var annars de två frågor som herr Lindahl ingående har redogjort för, dels handläggningen av frågor om körkortsingripande, dels om bestämmelserna skall utformas i kungörelse eller genom lag. Trafikmålskommittén hade ju föreslagit att man i strafförelägganden skulle kunna ta upp körkortsåterkallelse om högst tre månader och att körkortsmål i övrigt som föranleds av trafikbrott skall behandlas av allmän domstol. Nu pekas det i propositionen på att förslaget att körkortsåterkallelse skall kunna tas upp i strafföreläggande avstyrks av flertalet av de instanser som har yttrat sig i frågan. Mot den bakgrunden och med hänsyn till de betänkligheter som redovisas mot ett sådant förfarande ger propositionen uttryck för den meningen att det måste vara en allvarlig försämring jämfört med nuläget att föra över dessa mål från länsrätten till en ensam åklagare. Därför avvisas helt tanken att återkallelse skall kunna bestämmas genom strafföreläggande. Beträffande frågan om överflyttning till allmän domstol har redovisats att bilden av remissvaren är splittrad. Flera remissinstanser av betydelse vill ha en sådan överflyttning. Vi har haft flera sådana motionskrav att behandla i utskottet. Vi har haft de längsta debatterna kring den frågeställningen. Den springande punkten i dessa debatter har varit, tycker jag, de problem som kan uppstå för den enskilde genom att det förflyter alltför lång tid mellan avgörandet i trafikbrottsmålet och beslutet om återkallelse av körkortet. Trafikmålskommittén fann det vara väsentligt att frågorna om straff och körkortsingripande vid trafikbrott så långt möjligt avgörs samtidigt, och det har väl varit en uppfattning som kommit fram i utskottsdebatten. Utan tvivel kan det vara ett stort bekymmer för många att behöva vänta på sitt körkort, särskilt om man är mer eller mindre beroende av det för sin försörjning. Och jag vill inte sticka under stol med att jag till en början satte ett frågetecken i kanten just för det här spörsmålet. Tveksamheten beträffande regeringens förslag var dock inte så stor att den ledde till motionskrav från min sida. Jag skali inte upprepa alltför mycket de argument som herr Lindahl utvecklat för reservation 2, men jag måste ändå peka på några saker i den argumentation som förts i propositionen och annat departementsmaterial och som gjort att jag ändå under utskottsarbetets gång har kommit fram till att jag borde stödja regeringens förslag. Det sägs att den stora mängden trafikbrott numera avgörs genom straffförelägganden och ordningsförelägganden, t.o.m. vid så allvarliga förseelser som körning mot rött ljus, brott mot stopplikt och vårdslöshet i trafik. Tidigare blev domstolshandläggning ofta nödvändig på grund av oenighet i skadeståndsfrågan. Med den nya trafikskadelagstiftningen skall så inte längre vara fallet. Dessa förhållanden visar, säger man, att utrymmet för en förening av ansvarsoch körkortsfrågan i tingsrätt numera är avsevärt mera begränsat än tidigare och att en samtidig handläggning skulle kunna bli aktuell främst vid trafiknykterhetsbrott. Men just när det gäller dessa fall konstateras det att behovet av en överflyttning till allmän domstol är minst. En sak av betydelse för mitt ställningstagande är givetvis reformeringen av länsrätterna. Numera finns alltså ett lekmannainflytande i dessa på samma sätt som i tingsrätterna, med den skillnaden att nämndemännen i länsrätterna har individuell rösträtt och alltså större inflytande än i tingsrätterna — herr Lindahl har redan understrukit detta. Det finns också möjlighet till muntlig förhandling. Men ytterligare förbätringar i länsrättsprocessen skall ju utredas, och dit hör frågan om inrättande av ett allmänt ombud i körkortsmål, något som också har krävts i en motion av herr Olsson i Sundsvall. Mot denna bakgrund har jag kunnat ansluta mig till reservation 2, som med godkännande av propositionen i det här stycket ändå föreslår att den tillsatta utredningen förutsättningslöst får undersöka på vilket sätt det är möjligt att åstadkomma en bättre samordning av ansvarsoch körkortsfrågorna, och det skulle också innefatta frågan om den lämpliga ansvarsfördelningen mellan tingsrätt och länsrätt. Bifall till reservation 2 alltså. Jag yrkar också bifall till reservation nr 1, och jag vill understryka den formulering i denna som säger att det är angeläget att inte körkortsreformen uppskjuts i avvaktan på den författningstekniska bearbet ning som krävs för att överföra vissa bestämmelser till en särskild körkortslag. Regeringen bör därför — i avvaktan på förslag till körkortslag —- övergångsvis och med tillämpning av hittills gällande författningsdelegering ha att utfärda föreskrifter i ämnet på grundval av de i propositionen och av riksdagen angivna riktlinjerna.